Herr talman! Det förhåller sig på det sättet att en icke oväsentlig del av anslagen till beredskapsarbeten har gått just till vägbyggande. Man får emellertid väga samman de arbetsmarknadspolitiska motiven med önskemålen när det gäller prioritering av olika vägar. Det går sålunda inte här heller att uttala sig om vilka vägar som skall kunna byggas inom ramen för de eventuella beredskapsanslag som kan ställas till förfogande. Det får bli en avvägning där arbetsmarknadsskäl och vägbyggnadsskäl får samsas med varandra.

Herr talman! Jag är klart medveten om att det måste bli en prövning i denna sak också, men jag hoppas att de enskilda vägarna inte skall bli bortglömda i det sammanhanget. Det är ändå många tecken som i dag tyder på att det framför allt är arbetskraften inom skogsbruket som i vinter kommer att friställas i stor utsträckning. En stor del av dessa människor är bosatta just i sådana bygder där en upprustning av de enskilda vägarna är mest påkallad. Det skulle därför enligt mitt förmenan gård de vara en god reservsysselsättning för de friställda skogsarbetarna att upprusta vägarna i den egna bygden. Herr talman! Jag är övertygad om att ett sådant förfarande skulle tas emot med större tacksamhet av de friställda skogsarbetarna i Norrland än om de blev skickade till exempelvis skogsarbete i Skåne.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig när jag på grundval av utredningsresultatet i 1963 års skärgårdstrafikutredning avser att framlägga förslag om statliga åtgärder beträffande exempelvis bryggor, vägar och parkeringsplatser i syfte att förbättra kommunikationerna i Stockholms skärgård. Skärgårdstrafikutredningen anför i sitt betänkande, att bristerna i trafiken främst hänför sig till båtmaterialet. Turlistorna tillgodoser inte heller befolkningens rimliga önskemål om fastlandsförbindelser, och vägoch bryggförhållandena är inte i allo tillfredsställande. Utredningen föreslår vissa förbättringar i dessa avseenden. När det gäller modernisering av tonnaget och en ändamålsenligare uppläggning av turlistorna torde kommunalförbundets nära förestående övertagande av trafiken borga för att utredningens förslag realiseras. När det gäller bryggor, vägar och parkeringsplatser vill jag först nämna, att planeringen av den nya trafiken, som skall skötas av Waxholmsbolaget, ännu pågår och att man därför inte vet hur trafiken kommer att läggas upp och vilka bryggor på fastlandet och på öarna som kommer att angöras. I varje fall första säsongens trafik kommer i viss mån att drivas på försök, och det finns därför goda skäl till försiktighet med investeringarna tills trafiken stabiliserats. Utredningen föreslår att vissa enskilda bryggor upprustas och i några fall förändras till allmänna. Till upprustningen kan statsbidrag utgå enligt gällande författning. Fråga om förändring av enskild brygga till allmän måste, som utredningen påpekar, prövas enligt bestämmelserna i vägstadgan. Så har redan skett beträffande en av de aktuella bryggorna. Erforderlig upprustning bekostas från anslagen till den allmänna väghållningen. Vad jag nu sagt om enskilda bryggor gäller i princip också i fråga om enskilda vägar. Några särskilda statliga initiativ erfordras alltså inte för att förverkliga utredningens intentioner beträffande bryggor och vägar. I fråga om uppställningsplatser för bilar har staten som väghållare ingen skyldighet att svara för iordningställande av sådana platser för långtidsparkering. Väglagen medger inte att staten tar i anspråk mark för detta ändamål med vägrätt. Frågan huruvida staten i någon form bör medverka med hänsyn till de höga kostnaderna i sammanhanget prövas emellertid f.n. av 1960 års vägsakkunniga, och efter vad jag erfarit kommer de sakkunniga att avge sitt slutbetänkande under våren 1968. Innan dess anser jag det inte påkallat att ta något särskilt initiativ i denna fråga.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

Men tillfredsställelsen är lika stor om inte större hos den bofasta befolkningen, som inte minst under vinterhalvåret får förbättrade kommunikationer. Det är visserligen en minoritetsgrupp men även en sådan grupps krav kan vara berättigade och bör kunna bli tillgodosedda. Dessa människor bör inte enbart få höra vackra och högstämda tal om rättvisa och solidaritet. Men varför har jag då ställt frågan om eventuella statliga åtgärder? Jo, jag och många med mig anser, att sättet att lösa hela frågan haltar. Det är uppenbart att kommunalförbundets övertagande av trafiken innebär en modernisering av båtarna och en ändamålsenligare uppläggning av turlistorna, vilket herr statsrådet också framhåller. Herr statsrådet framhåller vidare att detta måste borga för att 1963 års skärgårdstrafikutrednings förslag realiseras. Sedan säger statsrådet att när det gäller bryggor, vägar och parkeringsplatser bör man vänta tills trafiken har kommit i gång och pågått någon tid. Visst kan jag inse att skälen kan vara goda för att man allmänt är försiktig med investeringar, men frågan är om den tesen gäller här. Varför inte vända på saken? Skäl kan också tala för att man när man planerar och igångsätter hela trafiken samtidigt bestämmer sig för vad som skall ske beträffande bryggor och vägar såväl på fastlandet som på öarna samt beträffande parkeringsplatser. Jag efterlyser alltså här, herr talman, en bättre samordning mellan de regionala och de statliga åtgärderna just när det gäller skärgårdstrafiken. Flera exempel från olika öar och delar av skärgården understryker att en dylik samordning skulle innebära en snabbare helhetslösning. Samtidigt skulle risken för felinvesteringar kanske minska. Jag vill också framhålla att flera enskilda bryggor måste bli allmänna — men detta har ju också utredningen föreslagit. När det slutligen gäller uppställningsplatser för bilar, skyddsanordningar vid bryggorna och vänthus uttalar jag den förhoppningen, att 1960 års vägsakkunniga efter hela åtta års utredningsarbete verkligen skall avge sitt slutbetänkande under våren 1968. Jag hoppas också att herr statsrådet därefter vidtar åtgärder så snabbt som möjligt.
Herr talman! De statliga insatserna på detta område sätts ju också in på det regionala planet. Därför bör det finnas goda förutsättningar för samordning mellan trafikföretagets verksamhet och de statliga åtgärderna på det regionala planet.

Jag delar dock interpellantens uppfattning att man på det regionala planet skall eftersträva ett samspel mellan de statliga och de kommunala intressena i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat tacka herr statsrådet för påpekandet att vederbörliga regionala myndigheter också kan ta initiativ i denna fråga. Sedan hoppas jag att de berörda myndig heterna får vetskap om detta förhållande.
Herr talman! Herr Enskog har frågat mig när jag räknar med att proposition om fördjupning av Södertälje kanal och Mälarens farled kan föreläggas riksdagen. Inom kommunikationsdepartementet pågår vissa kompletterande utredningar i syfte att få visst underlag för transportekonomiska bedömningar av sjöfartsstyrelsens förslag om utbyggnad av Södertälje kanal och mälarfarlederna. I anslutning härtill kommer ytterligare kontakter att tas med de av projektet närmast berörda intressenterna. Jag är därför inte beredd att nu ange någon tidpunkt då ställning kan tas till de förslag som kan föranledas av den pågående beredningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag tycker att det var i magraste laget. Vi kan tydligen inte inom den närmaste tiden vänta någon proposition. Det är nödvändigt med nya utredningar inom departementet — säger kommunikationsministern — för att det skall vara möjligt att göra vissa transportekonomiska bedömningar av sjöfartssty relsens förslag. Ändå har denna fråga utretts år efter år. Redan då farleden tillkom i den nuvarande formen, det var år 1924, var man framsynt nog att förbereda sig för snar utbyggnad. År 1943 upprättades ett förslag till fördjupning, men ännu har inget annat hänt än att nya utredningar tillsatts. År 1957 ställde Kungl. Maj:t erforderliga medel till sjöfarisstyrelsens förfogande för tekniska och ekonomiska utredningar i denna fråga. Den tekniska utredningen var färdig år 1962 och den transportekonomiska år 1963. Sedan dess har nya alternativ framlagts och vissa justeringar i beräkningarna har gjorts. De som utfört dessa utredningar — nämligen sjöfartsstyrelsen med assistans från Ingeniörsvetenskapsakademien, Svenska petroleum institutet; länsstyrelsen i Västmanlands län m fl. — torde vara experter på frågorna. Behövs då en förbättring och fördjupning? Ja, sjöfartsstyrelsen anför bl.a. att kanaloch farledsstandarden är ytterst otillfredsställande för de större tankoch bulkfartyg som för närvarande kan anlöpa mälarhamnarna. De växande varumängderna och den fortgående rationaliseringen av massgodstransporterna kräver större fartyg i mälartrafiken. Ett flertal betydande industrier har etablerats, och befintliga industrier har expanderat inom området på grundval av mälarledens transportekonomiska betingelser. Från industrins sida har dock framhållits att dessa förutsättningar har försämrats genom att farleden icke anpassats till ändrade förhållanden på sjöfartsområdet. Så långt ett referat av vad sjöfartsstyrelsen en gång har anfört. Länsstyrelsen i Västmanlands län anför bl.a.: »Länsstyrelsen vill avslutningsvis understryka att motivet för tillkomsten av den nuvarande Mälarleden var att ge näringslivet i Mälar regionen tillgång till ekonomiska och ändamålsenliga transporter. Farleden har tvivelsutan haft en utomordentligt gynnsam inverkan på utvecklingen av regicnens näringsliv. Många företag inom den tunga industrin är för sin expansion helt beroende av Mälarleden. Dessa företags expansionsmöjligheter är avhängiga av att farleden utbyggs till tidsenlig och mot efterfrågan svarande transportled. Den nu föreslagna farledsfördjupningen måste betraktas som en modernisering av de anläggningar som togs i bruk för cirka 40 år sedan, en modernisering som är oundgängligen nödvändig för att farleden skall få en kapacitet som svarar mot dagens krav och för att den även i fortsättningen skall kunna betjäna regionen och dess näringsliv.» Godsmängderna har ökat snabbt. Ser vi på siffrorna för Södertälje kanal var de 1,9 miljon ton år 1963, 2,3 år 1964, 2,4 år 1965 och 2,5 miljoner ton år 1966. Under de nio första månaderna i år har malmtransporterna minskat från 252 000 ton förra året till 98 000 ton, d.v.s. en minskning på 154 000 ton. Däremot har oljetransporterna ökat under samma tid med 170 000 ton. Ökningen av oljetransporterna är alltså större än nedgången i malmtransporterna. I beräkningarna för den fördjupade leden har man angivit godsmängden för år 1975 till ungefär densamma som nu transporteras på Mälaren eller möjligen något mindre. De största fartyg som med full last i dag går in i Mälaren är av storleksordningen 4500 å 5000 ton deadweight. Denna typ av fartyg försvinner successivt eftersom man inte bygger nya fartyg i denna storleksklass. Härigenom fördyras transporterna, eftersom de gamla fartyg som nu används inte är rationella. Skulle denna utveckling fortsätta och mälarleden inte fördjupas, skulle i framtiden endast mindre fartyg komma till användning, och det vore inte näringslivet i området betjänt av. En snar fördjupning och förbättring av farleden är nödvändig, vilket väl framgått av vad jag redan har anfört. Jag vill ändock, herr talman, anföra ytterligare några synpunkter. Godsmängden är så stor att våra nuvarande landsvägar och järnvägar inte torde kunna övertaga den, vilket de i stort sett så småningom skulle få göra om fördjupningen inte kommer till stånd. Mängden motsvarar ett eller annat tiotal fullastade godståg varje dag. Avståndet mellan Landsort och Västerås genom Södertälje kanal är endast 9 km längre än avståndet mellan Landsort och Stockholms hamn. Kostnaden för landtransporter uppgår till ungefär 16 kronor per ton mellan Stockholm och Västerås. Det är alltså en avsevärd fördyring, även om man inte har räknat med de dyra omlastningskostnaderna i Stockholms hamn. Kostnaderna för fördjupningen m.m. är beräknade till 67 miljoner kronor enligt 1966 års beräkning, och av dessa har landstinget i Västmanland och städerna Köping och Västerås beslutat bidraga med 17 miljoner kronor, vilket ungefär skulle motsvara kostnaden för fördjupningen i själva Mälaren. En förutsättning var dock att proposition skulle framläggas senast under år 1967. Statens kostnader skulle alltså uppgå till cirka 50 miljoner kronor. Detta motsvarar ungefär priset på två mil motorväg av den typ som färdigställdes i september vid Stäket eller inte fullt så mycket som kostnaden för det parkeringshus med plats för 1500 bilar och en del andra lokaler som nu håller på att byggas i Västerås. Slutligen har Västerås hamn varit och kommer säkert att vara en stor tillgång för norrlandsgodset under den tid då sjöfart på grund av ishinder inte kan bedrivas på norrlandshamnarna. Det har visat sig att det inie vållar några större svårigheter att hålla isrännan öppen i Mälaren. Orsaken härtill är att det inte förekommer någon skruvis. Rännan har kunnat hållas öppen av trafiken och i svåra fall av isbrytande bogserbåtar. Herr talman! Denna fråga har utretts så mycket, så länge och av så duktiga experter att kommunikationsdepartementet snabbt borde kunna lägga fram en proposition i detta ärende. Skulle man inte, herr kommunikationsminister, omedelbart kunna ge sjöfartsstyrelsen ett bemyndigande att projektera anläggningen och förbereda ärendets behandling i vattendomstolen? Och skulle man inte kunna bygga slussen i Södertälje som ett beredskapsarbete? Det är lika viktigt att den befintliga industrins betingelser inte försämras som att man underlättar nyetableringar på andra håll. Goda och billiga transporter är nödvändiga för vårt näringsliv, och det är det allmännas skyldighet att svara för bl.a. goda transportvägar.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat, om jag vill redogöra för vad som planeras i fråga om ändrad finansiering av isbrytningen och om planeringen står i god Ööverensstämmelse med insatser som görs för att främja det norrländska näringslivets utveckling. Den utredning som för närvarande arbetar med förslag till ny organisation av sjöfartsverket har även till uppgift att föreslå hur sjöfartsverkets olika tjänster skall finansieras. Utredningen beräknas redovisa sitt förslag härom nästa år. Vidare har hamnutredningen till uppgift att bl.a. undersöka och föreslå lösningar på de problem, som är förbundna med vintersjöfarten på Norrland. Ett första betänkande från hamnutredningen kan väntas under nästa år. Frågan om ändrad finansiering av isbrytningen m.m. bör bedömas bl a. mot bakgrund av de pågående utredningarna. Jag finner det därför inte lämpligt att nu göra närmare uttalanden om de ändringar som kan vara motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Bakgrunden till den var att Svenska Dagbladet i höstas meddelade att kostnader för isbrytningen i fortsättningen skulle tas ut i form av avgifter av båtar som assisteras av isbrytare. Tidningen säger, att vad man vet är att det är 20 miljoner kronor som isbrytarverksamheten beräknas kosta i både fasta och rörliga kostnader och att dessa på något sätt skall plockas in. Omedelbart därefter citeras generaldirektören C. G. Widell i sjöfartsstyrelsen. Han säger: Sjöfartsstyrelsen skall gå ibop i fortsättningen. Vi måste som andra statliga verk följa de direktiv som fastställts. Hittills har sjöfarten inte betalt för en del av servicen, men med den nya trafikpolitiska målsättning som nu skall tillämpas skall varje trafikslag bära sina egna kostnader. Det är klart att med den finansiering som för närvarande råder för isbrytningen så är detta ett mycket oroande meddelande för näringslivet i Norrland. Utan tvivel skulle näringslivet i Norrland minska i konkurrenskraft i förhållande till motsvarande i södra Sverige. Den nya avgiftspolitiken mar keras, säger tidningen, ytterligare av att sjöfartsstyrelsen nu har undertecknat ett kontrakt för en ny isbrytare, affärer som marinförvaltningen tidigare har skött. Statsrådet anser nu att det inte är lämpligt att göra något uttalande men säger att frågan om ändrad finansiering av isbrytningen m.m. bör bedömas bland annat mot bakgrunden av de pågående utredningarna. Jag finner inte att det svaret är särskilt klarläggande. Jag tolkar det ändå så att det inte blir aktuellt med ändringar under innevarande säsong. För övrigt svarar inte statsrådet på andra delen i min fråga, om ändrad finansiering av isbrytningen och planeringen står i god överensstämmelse med insatser som görs för att främja det norrländska näringslivets utveckling. Jag vill än en gång understryka att den ändring som antydes i Svenska Dagbladet skulle vara en allvarlig fråga för det norrländska näringslivet. För närvarande betalas isbrytningen med cirka 10 procent av fyroch båkmedel och återstoden av skattemedel. I Finland är motsvarande siffror 30 procent och 70 procent. Om uttalandena från generaldirektören är riktiga, är det ju här fråga om en fullständig omvälvning. Jag förstår om statsrådet inte nu vill ge en direkt anvisning om hur avgifterna skall konstrueras, eftersom frågan ligger under utredning, men den ansvarige tjänstemannen måste väl ändå ha någon grund för sitt uttalande. En av statsrådets företrädare, herr Skoglund, har skrivit direktiv för en utredning som behandlar denna fråga.

I sammansatta statsoch tredje lagutskottets utlåtande nr 1 sägs på sidan 64: »De skillnader i detta hänseende som för närvarande förekommer de olika trafikgrenarna emellan bör enligt departementschefen beaktas i samband med en revision av vägtrafikbeskattningen samt vid de pågående utredningarna om luftfartsverkets ekonomi och lotsorganisationen. Vissa olikheter sägs även föreligga i fråga om finansieringsformer, avskrivningsregler och allmänna beskattningsförhållanden, men dessa olikheter anses inte så stora att särskilda trafikpolitiska likställighetsåtgärder nu erfordras.» Det är den sista meningen i citatet som jag förmodar mycket nära berör just isbrytningen. Principen för trafikbeslutet var ju att olika trafikmedel skulle få möjlighet att konkurrera på lika villkor. Sjöfarten är väl ändå ett trafikmedel som har on särskild karaktär och inte vid så många tillfällen och på så många områden ar möjlighet att konkurrera med = järnvägstransporter och landsvägstransporter på samma villkor. Det är ju i detta fall också — efter vad jag kan bedöma — främst exportindustrin som berörs av isbrytningen. Det skulle då innebära att exportindustrin skulle ytterligare belastas om man får en ändrad finansiering helt efter de riktlinjer som generaldirektören i sjöfartsstyrelsen anger. Eftersom frågan ligger under utredning, har jag förståelse för om statsrådet inte vill ge något detaljerat besked. Det vore emellertid intressant att få höra statsrådets syn på hur finansieringen för isbrytningen i princip bör läggas upp, så att denna kommer att stå i god överensstämmelse med de insatser som göres för att främja det norrländska näringslivet. Om inte statsrådet är beredd att di rekt gå in på en redogörelse för uppläggningen av finansieringen, hoppas jag att statsrådet ändå vill uttala något om huruvida han anser att uppläggningen av finansieringen av isbrytningen bör ges sådana former att de ansluter till åtgärder för främjande av näringslivet i Norrland.
Herr talman! Med tillfredsställelse konstaterar jag vid denna sena tidpunkt att herr Nilsson i Tvärålund säger sig ha full förståelse för aft jag inte kan uttala mig om en fråga som ligger under utredning.

Herr talman! Jag har förståelse för att statsrådet inte i detalj kan gå in på utformningen, men jag tycker nog att statsrådet kunde ge något besked om huruvida norrlandssynpunkterna och anslutningen till lokaliseringspolitiken bör beaktas vid utformningen av finansieringsreglerna.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på min interpellation. Den 25-procentiga investeringsavgiften på bl.a. byggande av samlingslokaler för kristen verksamhet som jag så sent som i förra veckan från denna talarstol enligt vissa ledamöters uttalanden var »ofin» nog att beteckna som en straffskatt — anser jag vara en helt orimlig pålaga. Det är fullt naturligt att de som berörs av den känner både olust och irritation. Huvudskälet till att jag frågat om möjligheterna till en generösare dispensgivning är att sådana ansökningar, för vilka en dispensgivning närmast borde ha varit en självklarhet, har avslagits. I detta sammanhang vill jag helt kort omnämna två kända och i pressen mycket omskrivna exempel. Evangeliska = fosterlandsstiftelsen i Stockholm har på grund av vissa omständigheter måst riva Blasieholmskyrkan. Trots att stiftelsen har pengar insamlade för ett nybygge och trots att man bevisligen före den 1 mars 1967 påbörjade sprängningsarbetena för bygget på sin nya tomt, har regeringen vägrat ge dispens från investeringsavgiften. Det andra exemplet gäller: Eugeniaförsamlingen ::i Stockholm. Under expropriationshot tvingas församlingen ut ur sina lokaliteter. Myndigheterna har fixerat en sista utflyttningsdag — man skall ha utrymt sin kyrka före den 1 april 1968. Eventuellt får man någon veckas nådatid, så att man i lugn och :ro kan fira påsken i kyrkan. Församlingen har anvisats en ny tomt; och myndigheterna har krävt att "bygget på denna vid ett vite av 500 000 kronor: skall. vara klart senast den 1 april 1970. Man har sökt dispens från den särskilda investeringsavgiften för att i enlighet med gällande byggnadsplan uppföra en ny fastighet och man har uppvaktat regeringen i ärendet, dock med. samma negativa resultat, d.v.s. avslag. För att på något sätt blidka regeringen och komma i gång med bygget föreslog Eugeniaförsamlingen en kompromiss. Den gick ut på att man var .villig att betala investeringsavgift på byggets kontorsoch garagedel, och man begärde befrielse endast från erläggande av investeringsavgift för kyrkodelens byggkostnader. Av tidningarna av den 5 december att döma har regeringen avslagit även kompromissansökan. I februari månad i år hade vi här i riksdagen, när vi behandlade propositionen angående investeringsavgifter för vissa byggnadsarbeten en lång och intensiv. debatt. : Därvid framhöll många, även framstående socialdemokrater, att det närmast borde vara självklart att dispens gavs vid tillfällen liknande det jag här relaterat. I den debatten yttrade också finansministern: »Jag vill gärna säga att dispensgivningen inte skall skötas lättsinnigt. Den skall skötas stramt men med förstånd.» Vittnar de nämnda exemplen, herr finansminister, om ett förståndigt handläggande? Vi befinner oss i ett bekymmersamt arbetsmarknadsläge. 40 000 arbetare går utan arbete, lika många sysselsätts med beredskapsarbeten eller omskolas. Det rör sig med andra ord om cirka 80 000 arbetare. Regeringen har förståeligt nog bekymmer med att söka lösa sysselsättningsfrågan. Riksdagen kommer inom kort att behandla en proposition från finansministern angående igångsättning av ett i högsta grad nödvändigt bygge av ett nytt radiohus i Göteborg. Finansministern vill ha 51/2; miljoner kronor för att just på grund av det rådande arbetsmarknadsläget starta bygget. Samtidigt som finansministern begär detta investeringsanslag meddelar han att regeringen avslagit 35 byggnadsansökningar till en sammanlagd byggnadskostnad av cirka 47 miljoner kronor. Och för att vara riktigt säker på att man inte skall missförstå detta, säger finansministern i interpellationssvaret att nämnda siffror inte tyder på att någon uppmjukning av bestämmelserna skulle vara erforderlig. Jag tycker att det är ett uppseendeväckande besked. Låt mig i detta sammanhang understryka två saker. Folkrörelserna, som genom sina medlemmars personliga uppoffringar insamlar beskattade kapitaltillgångar för lokalbyggen, betungar mycket litet lånemarknaden. Vidare är de insamlade medlen inte disponibla för något annat ändamål än den verksamhet för vilken de ursprungligen avsetts. Borde därför inte både ur rättvisesynpunkt och ur arbets marknadssynpunkt dessa sammanslutningar och organisationer utan extra pålaga få placera sina pengar i för deras verksamhet nödvändiga lokalbyggen? Till sist skulle det vara intressant att få höra finansministerns personliga inställning i denna fråga. Tycker statsrådet Sträng att det är riktigt att vissa folkgrupper som otvivelaktigt — det är vi säkert fullt överens om — gör en ur samhällelig synpunkt värdefull insats, skall drabbas av stora personliga ekonomiska och organisatoriska bekymmer, bl.a. därför att de av kristen idealitet offrar av sina hårt beskattade inkomster till en verksamhet som intresserar dem? Finansministern har ju fått sin regelrätta tribut av dessa medborgare. Vore det inte riktigt att de själva utan ytterligare statlig skattepålaga skulle få bestämma över sina insamlade kapital? De folkgrupper som jag här talar om begär inte några speciella förmåner som vissa framstående socialdemokrater brukar påstå. Man önskar bara att slippa komma i strykklass. Dit har man kommit.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Innehållet är naturligtvis inte vad jag önskat, även om jag inte hade väntat något stort tillmötesgående. Jag skulle dock vilja säga att jag är förvånad över den negativa och pessimistiska tonen i finansministerns bedömning av utsikterna till en något större generositet när det gäller behandlingen av kyrkobyggena, efter allt som ändå har förevarit. — En del av den viktigaste problematiken i ett av de av mig anförda exemplen har herr Sträng helt enkelt gått förbi. Jag tänker på religionsfrihetssynpunkterna, och jag ber att få återkomma till dem. Herr finansministern argumenterar utifrån den tidigare angivna målsättningen, att befrielse från investerings avgiften kan medges endast i sådana fall där särskilda omständigheter anses motivera det. Det är ingenting att säga om den principen, när nu investeringsavgiften är godtagen av riksdagen. Jag skall inte uppehålla mig mycket vid den — den är nu ett faktum. Naturligtvis har jag ingenting emot att alla krafter sätts in för att öka bostadsbyggandet. Att man då håller tillbaka vissa allmäna byggen är naturligt, men det borde ha kunnat ske via arbetsmarknadsmyndigheternas tillståndsgivning. Jag betraktar därför investeringsskatten på bl.a. kyrkobyggen som ett misstag. Men investeringsavgiften är som sagt godtagen av riksdagen, och då återstår dispensvägen. Beträffande denna har deklarerats att den står öppen men att tillståndsgivningen självfallet är restriktiv. Finansministern menar att han har varit tillräckligt generös när han har medgivit byggen av ifrågavarande slag för 16,5 miljoner kronor av begärda 63,5 miljoner kronor. Man får, herr talman, utgå från att ingen i dagens läge besvärar regeringen med en dispensansökan utan tvingande skäl. Jag 'kan inte bedöma hur krisartade de beviljade fallen är, men jag anser ätt de båda exempel jag har tillåtit mig anföra i interpellationen uppvisar en ovanligt elakartad kombination av två besvärliga hinder. Det ena är ett myndigheternas rivningsbeslut, som gjort vederbörande församlingar hemlösa. Det andra är ett avslag av Kungl. Maj:t på ansökan om befrielse från den betungande 25-procentiga investeringsavgiften. Jag utgår nämligen från att när någon fått avslag av Kungl. Maj:t och därefter lämnar en redogörelse för de svårigheter som uppstått på grund av avslaget, skall det vara tillräcklig anledning till en ny prövning. En annan orsak till min interpellation var frågan huruvida det inte skulle vara möjligt med en något generösåre tillämpning med hänsyn till det förändrade arbetsmarknadsläget. Herr Fridolfsson har redan berört det förhållandet, att många byggnadsarbetare alltjämt är arbetslösa. Jag har mig bekant att..de båda tilltänkta byggena i Stockholm skulle hälsas med tillfredsställelse ur sysselsättningssynpunkt under den stundande vintern. Evangeliska fosterlandsstiftelsen har fått arbetsmarknadsmyndigheternas löfte att uppföra kyrkan som vinterbygge till gagn för tillgången på arbetstillfällen. De vågar dock inte efter avslaget från Kungl. Maj:t åsamka sig den oerhörda fördyring som den 25-procentiga investeringsavgiften innebär, och herr Sträng säger nej till befrielse från denna avgift. I båda fallen — om jag skall uppehålla mig vid det ekonomiska läget — finns samtliga medel disponibla utan nya upplåningar. I den katolska församlingens fall tillkommer en synpunkt som jag gav uttryck för i interpellationen men som finansministern helt negligerat eller nonchalerat — jag vet inte om det bara är ett misstag att besked på den punkten utelämnats. Jag hoppas få svar på det i fortsättningen. Det är religionsfrihetsprincipen. Jag har naturligtvis inte hävdat eller drömt om att ansökningar från ett främmande trossamfund a priori skulle ges företrädesrätt framför andra lika angelägna. Jag menar bara att när en församling som därtill är en invandrarförsamling råkat ut för denna investeringsavgift, så borde det varit ett ytterligare skäl till generositet från svensk sida vid ett regeringsbeslut om en dispensansökan. Den i svensk lag garanterade fria religionsutövningen bör åtminstone inte onödigtvis förhindras. Vi möts ju själva utomlands ofta av en motsvarande gästfrihet när det gäller svenska institutioner. Varje organisation lider naturligtvis avbräck i sin verksamhet när den drab bas av lokalbrist, men svårigheterna kan inte gärna vara mindre när det gäller en församling av Eugeniaförsamlingens karaktär. Därtill kommer att den svenska regeringens vägran att visa generositet i detta fall väckt en ganska pinsam uppmärksamhet utomlands. Jag hänvisade i min interpellation till ett par belysande uttalanden i Neue Zärcher Zeitung och Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nog borde vi ha råd, tycker jag, att visa något slag av tillmötesgående i ett land som berömmer sig av ekumenik och tolerans. Herr talman! Cirka 5 miljoner kronor i utländsk valuta har tillförts Sverige genom insamlingar utomlands för detta kyrkbygge vid Kungsträdgården. Det är naturligt att man i givarländerna — det är främst Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike, Amerika och Italien — frågar sig varför den svenska regeringen visar så ringa generositet just i detta fall. Eugeniaförsamlingen tvingas utrymma sin nuvarande kyrka i april 1968 och man måste ju ta den anvisade tomten i anspråk och ha den bebyggd senast den 1 april 1970, vid 500 000 kronors vite. Byggnadstiden är minst två år. Det är naturligtvis därför församlingen nu inlämnat en förnyad ansökan med vissa ändrade villkor. Regeringens nyss meddelade avslag på denna förnyade hemställan tycker jag känns som en dubbel belastning, därför att det gäller en församling som tili mer än 50 procent består av invandrare. Att detta är ett bekymmer inte bara för katolska trosbekännare, utan något som känns besvärande också för oss andra, framgår av ett brev till regeringen från Svenska ekumeniska nämnden, där man säger att man tycker att »myndigheterna har handlat betänkligt med tanke på religionsfriheten i vårt land». Man slutar med att säga att »åtgärderna drabbar grupper av invand rare, för vilka den andliga vården är av utomordentlig betydelse för en harmonisk anpassning till svenska förhållanden. En generös behandling av ärendet skulle dock alltjämt kunna förhindra den känsla av religiös och nationell diskriminering som sprider sig». Detta säger ett så auktoritativt organ som Svenska ekumeniska nämnden. Herr talman! Jag skulle verkligen vilja vädja till finansministern att ta dessa frågor under förnyat övervägande, även om jag förstår hans dilemma vid kravet att vara konsekvent i sin tilllämpning av den av riksdagen antagna lagen. Men det har dock deklarerats en möjlighet till undantagsbestämmelse. I varje fall under förutsättning att arbetsmarknadsläget tillåter det borde ett frikostigare medgivande av befrielse från investeringsavgiften ske. Därmed skulle man också undvika en svårbemästrad, plötslig överbelastning av byggnadsmarknaden när investeringsskatten upphör.

Herr talman! Låt mig bidraga med ett exempel på vad som kan dölja sig i den klump av byggnadsprojekt som finansministern med en tungfotad term kallar sekundära byggnationer, närmare bestämt inom den del av klumpen som gäller kyrkliga byggnader. Bland de 35 projekt till en sammanlagd byggnadskostnad av 47 miljoner kronor, som nämns i interpellationssvaret, finns ett antal s.k. småkyrkor. En av dem ligger mig särskilt varmt om hjärtat, eftersom den skulle uppföras i min hemförsamling Kungälv. Man har arbetat med detta projekt i många år. När investeringsavgiften kom i våras var vi, med någon veckas marginal, färdiga att sätta i gång kyrkbygget. Kyrkan skulle kosta 175 000 kronor, och för ändamålet kunde användas insamlade medel till sista öret. Den är fabriksfärdig, och det blir därför ett mycket litet inslag av byggnadsarbeten på platsen. Det blev stopp för investeringsavgiftens skull. Ekonomiskt sett hade det kanske inte varit någon dålig affär för församlingen att bygga, trots de 25 procenten i investeringsavgift. Det är nämligen inte uteslutet att fördyringen kan bli någonting åt det hållet, eftersom det nu kommer att dröia en avsevärd tid innan vi får tillfälle att bygga. I vilket fall som helst innebär stoppet att de intresserade frivilliga krafterna får lov att fortsätta ett par, tre år till med att samla in pengar, utan att det blir mer kyrka fördenskull; den blir bara något dyrare. Många i församlingen tyckte nog att vi lika gärna, om insamlingsverksamheten ändå skulle fortsätta, hade kunnat bygga kyrkan och under den fortsatta insamlingstiden haft den så att säga att samla till. Men lojal som man är i våra kommuner och kyrkoförsamlingar gjorde man naturligtvis inte på det sättet. Man var fullt medveten om att syftet med investeringsavgiften inte var att stärka herr Strängs kassa utan att begränsa byggnadsverksamheten. Den strävan ville man inte sabotera, och därför blev det inget bygge av. Med hänsyn till att dispensgivningen nu kunde förmodas bli generösare och då därtill ett visst behov av byggnadsprojekt föreligger i landet har församlingen sedan inkommit med en dispensansökan; det är således en av de 35 ansökningar som har avslagits för bara någon vecka sedan. Men det ansågs att någon dispens icke kunde beviljas trots att det här alltså bara gäller ett byggnadsprojekt för 175 000 kronor i form av en kyrka, som är gjord på fabrik och som av en mycket liten arbetsstyrka — jag medger, herr Sträng, att detta inte kan bli något stort bidrag till sysselsättningen — kan sättas upp på mycket kort tid. De 175 000 kronorna finns, men de finns mycket riktigt inte i kyrkoherdens byrålåda, utan är alldeles säkert insatta i en bank. De personer som skänkt dessa pengar tillhör i stor utsträckning de små och strävsamma i landet, och inte minst de sparsamma. Det är personer som säkert genom sin sparsamhet ger sitt bidrag till kapitalbildningen i samhället. Nu har de här gett ett annat bidrag på 175 000 kronor. Dessa pengar, herr Sträng, har verkligen inte varit avsedda att ens temporärt lätta finansministerns bekymmer med kapitalmarknaden. Jag tycker att det är litet för mycket begärt av dessa människor, att de skall ge ett alldeles speciellt bidrag för att lätta sådana bekymmer. Jag vill till slut, herr finansminister, framställa en konkret fråga beträffande dispensgivningen. Det gäller alltså här mycket små projekt. Utöver det jag nämnt finns ytterligare några sådana projekt i storleksordningen något hundratusental kronor. Såvitt jag har mig bekant har det tidigare inte varit ovanligt, när det gällt att meddela dispens från en reglering, att man beviljat något slags generell dispens för mycket små projekt. Skulle man inte under den tid av knappt ett år som är kvar av regleringen kunna tänka sig att underlätta arbetet med dispensprövningen genom att helt enkelt sätta en gräns under vilken generell dispens från investeringsavgift medges. Den gränsen kunde sättas lågt — i vårt fall skulle det räcka med 200 000 kronor, men säg en halv miljon eller någonting sådant. Skulle man inte kunna säga att för projekt av högst den storleken medges en generell dispens? Jag kan inte inse att det i någon som helst märkbar mån skulle påverka vare sig kapitalförsörjningen eller sysselsättningen, i varje fall inte i negativ riktning. Är det helt uteslutet, herr finansminister, att klara en hel del av dessa projekt genom att bevilja en generell dispens för små, låt vara sekundära men för många människor angelägna projekt?

Herr talman! Finansministern redogjorde grundligt för dispensförfarandet och klargjorde att dispens ges för små och lätta projekt i glesbygderna, medan de tunga projekten i storstadsregionerna får vänta. Men det stämmer väl inte! Filminstitutet fick häromsistens befrielse från investeringsavgift för sitt bygge, och det måste väl betecknas som ett tungt projekt i Stockholms stad? Detta är väl när allt kommer omkring en principfråga. För de anförda exemplen har finansministern lämnat en rejäl redogörelse, men dessa exempel har jag anfört endast för att visa hur orimligt dispensförfarandet är. Det är ju ändå så, att svenska kyrkans och frikyrkornas byggande inte uppgår till mer än en halv procent av det totala byggandet här i landet. Det är helt orimligt att dra in detta relativt blygsamma belopp i ett stort statsfinansiellt sammanhang. Investeringsavgiften genomfördes av regeringspartiet mot oppositionens vilja, och det var ett olyckligt beslut. Hur orimlig denna investeringsavgift är visar med all önskvärd tydlighet statsrådet Strängs redogörelse för Eugeniaförsamlingens eventuella vitesutlägg.

Så långt har regeringens politik fört byggenskapen i detta land. Jag är övertygad om att denna fråga ur statsfinansiell synvinkel är en liten fråga, ty den berör inte så stora belopp. Men jag är också övertygad om att finansministern inte är bunden vid att hålla denna strama dispenslinje. Inför hela svenska folket har regeringen för tre, fyra dagar sedan ändrat sig och dragit tillbaka en stor och viktig proposition. Nog kan finansministern ändra sig när det gäller en sådan här liten men fördenskull för många medborgare ändå viktig sak.

Herr talman! Det är gott och väl att finansministern på egna och regeringens vägnar deklarerar sin anslutning till religionsfrihetens principer. Något annat vore också otänkbart, så länge vi har en religionsfrihetslag. Jag gör bara den reflexionen, herr talman, att man genom administrativa åtgärder och beslut kan försvåra tillämpningen av den fria religionsutövningens principer. När Svenska ekumeniska nämnden känner sig besvärad av det läge som har uppkommit, då är det fråga om ett reellt problem som vi ur allmänna synpunkter borde ta större hänsyn till. Statsrådet Sträng nämnde någonting om den utländska opinionen, som också har nått fram till honom. Jag skall citera några rader ur de båda tidningar jag nämnt i min interpellation, därför att det visar hur utlandet följer denna fråga med ett alldeles speciellt intresse. Det kan synas ovidkommande för oss, men det är ändå inte alldeles utan betydelse. Neue Zärcher Zeitung har den 5 september i år en artikel under rubriken »Groteska konsekvenser av byggregleringen», underförstått i Sverige. Tidningen redogör för rivningsbeslutet beträffande den nuvarande Eugeniakyrkan och för erbjudandet om en ersättningstomt. Under byggnadstiden har församlingen anvisats lokal i en gammal teater, skriver man, och prästerskapet har placerats i ett dambadhus. Den 25-procentiga investeringsavgiften har kastat alla finansieringsplaner över ända, skriver man i den schweiziska tidningen och fortsätter: »I detta tvångsläge vände sig församlingen direkt till den svenska regeringen med en anhållan om befrielse från investeringsavgiften. Detta avslogs av regeringen. När den katolske biskopen därefter personligen vände sig till Sverikes finansminister Sträng för att göra honom uppmärksam på församlingens bekymmer, förklarade sig denne efter fyra veckors väntetid vara alltför upptagen för att kunna ta emot ett besök av biskopen. Möjligen menade han sig inte behöva ta mycken hänsyn till denna lilla, övervägande utländska och politiskt betydelselösa minoritet», skriver Neue Zärcher Zeitung, vilken ju som vi vet inte är vilken tidning som helst. Den andra tidning som jag råkade få tag i, Frankfurter Allgemeine Zeitung, redogör också för den utländska opinionen kring den svenska regeringens behandling av detta ärende och konstaterar, att den centrala katolska S:t Eugeniaförsamlingen i Stockholm har råkat i kläm mellan den svenska byråkratins och finansplaneringens kvarnstenar. Också här talar man om den källarteater som församlingen anvisats. Man konstaterar likaledes att den katolska världens intressen för det svenska kyrkobygget sammanhänger dels med att en tiondel av alla svenska katoliker tillhör Eugeniaförsamlingen i Stockholm, dels med att påven visat ett personligt intresse för bygget. Han har utom en penninggåva utlovat en av grundstenarna till det nya bygget vid Kungsträdgården, en sten hämtad från utgrävningen av den gamla Peterskyrkan i Rom. För herr Sträng och mig betyder detta kanske inte så mycket, i varje fall inte som politiskt argument, men vi bör respektera det känslomässiga värde som katolska trosbekännare tillmäter en sådan gåva. I en tid av växande internationalism och sinne för ekumenik vore det hälsosamt, om vi kunde undanröja varje misstanke för svensk självtillräcklighet visavi tros samfund som inte är nationellt förankrade hos oss. Jag vidhåller, herr talman, att det vore en svensk hederssak att lösa problemet i detta speciella fall med något större finess och generositet.

Herr talman! Får jag börja med att säga att jag med en viss tillfredsställelse hör att även en så skicklig och rutinerad politiker som statsrådet Sträng kan välja ett olyckligt exempel, så som han här i sitt inlägg gjorde. För min del jämförde jag inte filminstitutets bygge med Eugeniaförsamlingens. Jag ville bara påtala det närmast oriktiga uttalandet att dispensgivningen uteslutande gällde små lätta projekt och inte hade med de tunga projekten i storstäderna att göra. Det var orsaken till att jag nämnde filminstitutets bygge. Finansministern säger att investeringsavgiftens införande var ett radikalt grepp, ett sunt grepp som regeringen och socialdemokraterna tog. När fördämningarna brister den 1 oktober 1968, får vi väl se hur sunt, rejält och bra detta grepp var. Får jag till slut, herr talman, bara beklaga att finansministern inte besvarade min sista fråga, som jag tycker har aktualitet i detta spörsmål. Jag förmodar att finansministern anser att den inte hör hit.

Den frågan har jag inte fått besvarad.

Herr talman! Det är väl riktigt, att vissa utländska tidningskommentarer till det vi nu talar om kan ha givit en viss komisk färgning åt en i övrigt utomordentligt allvarlig debatt — ty det menar jag att den är. Det finns många synpunkter, som här skulle kunna tas upp, men jag skall be att få beröra bara en av dem. Finansministern sade att det var förledande att tala om att det fanns fonderade medel att bygga för. Det gällde inte bara kyrkor; också kommuner kunde ha medel fonderade för t.ex en idrottshall. Dessa medel är reserverade och kan inte användas för något annat ändamål än vad de samlats ihop för. Men, säger finansministern, pengarna står på bank och fyller sin funktion i kapitalmarknaden, och då är det bara bra. Emellertid, herr finansminister, är det väl bekant för oss att det försiggår en inflation. Det är en realitet att en fortgående värdeminskning, drabbar dessa medel om de är placerade i bank. Ligger de i en byrålåda — en möjlighet, som finansministern också nämnde — blir värdeminskningen ännu större. Jag menar därför att även finansministerns resonemang är förledande. Skulle jag ändå försöka tolka finansministerns uttalande på denna punkt positivt kunde jag fråga: Innebär resonemanget möjligen, att rationaliseringsvinster i byggnadsverksamheten, som tillkommer under den tid man väntar på byggnadstillstånd, kommer att kompensera värdeminskningen på fonderna? Jag tillåter mig, herr talman, att tvivla på att det förhåller sig så, men det skulle kunna vara en positiv förklaring till finansministerns resonemang. Jag skulle vara tacksam att höra hur finansministern ser på den saken.

Herr talman! Jag ber först att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Eftersom finansministern mot slutet av interpellationssvaret förklarade att han inte närmare gick in på den ekonomiska politiken utan hänvisade till vad som kunde komma att presenteras i nästa års budget, skall jag begränsa mig till några kommentarer till svarets innehåll och situationen i stort. Med hänsyn till devalveringarna främst i England, Finland och Danmark har jag ansett det vara av värde att regeringen för riksdagen redovisar sin syn på vilka konsekvenser som kan väntas uppstå för olika delar av näringslivet. Om jag inte missminner mig, går inte mindre än 28 procent av Sveriges export till länder som nu har devalverat. Det är också klart att indirekta verkningar kan uppkomma. Framför allt tänker jag då på de industrier som är inriktade på hemmamarknaden och som får konkurrens utifrån liksom på den situation i konkurrensavseende som uppstår när vi exporterar till tredje land. England är vår största exportmarknad, men vi har också en betydande handel med våra nordiska grannländer. Nu erkänner finansministern, att det kan bli besvärligheter för enskilda företag, som har sin huvudsakliga avsättning framför allt på den engelska marknaden men även på de danska och finska marknaderna. Han säger att problem kan uppstå för de företag som möter konkurrens från dessa länder vid sin export på tredje land eller vid sin avsättning på hemmamarknaden. Men, framhåller herr Sträng, dessa svårigheter torde dock knappast bli »särskilt djupgående». Det beror naturligtvis på vad man menar med »inte särskilt djupgående». Det kan nog råda olika meningar om devalveringarnas verkningar och riskerna för ökad arbetslöshet, men vi får väl så småningom tillfälle att jämföra den faktiska utvecklingen med finansministerns bedömning. De närmaste månadernas utveckling kommer att ge större klarhet om svårigheternas storleksgrad. Finansministern redovisar sin uppfattning om de problem som skogsindustrin, verkstadsindustrin och textiloch konfektionsindustrin möter. Däremot berörs inte i svaret — vilket enligt min mening skulle ha varit av stort intresse — hur han bedömer situationen för exempelvis varvsindustrin, sjöfarten och jordbruket. Uppenbart är dock att det även för dessa delar av näringslivet blir påfrestningar. Tydligen bedömer regeringen riskerna för ökande avsättningssvårigheter och stigande arbetslöshet som inte särskilt allvarliga. När det gäller exempelvis skogsindustrin säger finansministern att vi troligen får sälja mindre papper och mera pappersmassa. Givetvis har det stor betydelse för skogsindustrin att våra stora konkurrentländer Norge och Canada inte devalverade, men det är en dålig tröst att vi kanske får sälja litet mer massa. Det är väl inte ännu klart vilka verkningar devalveringarna får för skogsindustrin, men uppenbarligen är läget sådant att det inger bekymmer redan nu med tanke på de minskade avverkningarna i skogarna och en pressad prissituation. Efter devalveringen har, såvitt jag erfarit, priserna på papper sjunkit inte oväsentligt, och detta inte bara i England. Att en sådan utveckling kan ha negativ inverkan på vår handelsbalans och på vår ekonomi behöver inte närmare understrykas. Finansministern söker — förefaller det mig — någon tröst i att vår export av pappersmassa till England kommer att öka på grund av att de engelska pappersbruken kommer att ta hand om en större del av pappersmarknaden än tidigare. Det verkar vara en klen tröst, om det över huvud taget är någon tröst alls. Kontentan av detta resonemang blir att vi byter ut en del av vår export av den förädlade produkten papper mot export av halvfabrikatet pappersmassa och värdet per ton papper är ju långt större än värdet per ton pappersmassa. Det är självklart att detta är en dålig affär för vår bytesbalans och även ur sysselsättningssynpunkt, eftersom tillverkning av papper är mera arbetskrävande än tillverkning av pappersmassa. Som det nu ser ut, får kanske svenska pappersbruk bereda sig på att lägga ned driften under några veckor nästa år; sådana uppgifter har skymtat. Vidare är väl pappersmassan mindre lönande att producera — så har åtminstone varit fallet — än papperet, och detta förhållande ger också en negativ effekt. Jag vet inte, om finansministerns resonemang innebär att han tror att det i fråga om pappersmassa inte skall bli någon sänkning av prisnoteringen, i svenskt mynt räknat, efter devalveringen. Men både finansministern och vi andra bör nog uttala oss med mycket stor försiktighet på denna punkt, eftersom det praktiskt taget inte förekommit några svenska massaförsäljningar på England efter devalveringen. När det gäller verkstadsindustrin anser finansministern att konsekvenserna för närvarande är svåra att överblicka. De mest betydande effekterna kan enligt hans mening uppstå vid export till tredje land, där den danska och engelska verkstadsindustrin kan få åtminstone ett temporärt försprång i konkurrensen. Det finns för närvarande en ganska omfattande arbetslöshet inom vår verkstadsindustri — enligt en uppgift jag hörde häromdagen cirka 5 300 personer — och även på det området behövs uppenbart åtgärder för att motverka en ökad arbetslöshet. Jag vet också att regeringen har varit beredd att ställa vissa medel till förfogande. Enligt min mening skulle det vara lämpligt att exempelvis försvaret — jag tänker både på sysselsättningssynpunkten och på försvarets behov — nu fick lägga ut en del beställningar. Här kan jag hänvisa till de uttalanden som gjorts både av tidigare försvarsutredning och av riksdagen när det gäller försvarets anpassning till konjunkturpolitiken, liksom till riksdagens uttalande i samband med de 350 miljonerna till materiel, som vi senare skulle återta. Jag utgår från att försvaret får möjligheter att göra en del beställningar — det finns åtskilliga projekt som kan vara lämpliga att sätta in. Beträffande textilindustrin kan den ökade priskonkurrensen medföra vissa problem, men finansministern bedömer att konsekvenserna för produktion och sysselsättning blir begränsade. Ja, även här får vi väl vänta och se om bedömningen är riktig — uppenbart blir det dock svårigheter som vi inte har någon som helst anledning att underskatta, speciellt för vissa företag. Jag menar inte, herr talman, att vi skall hänge oss åt någon nattsvart pessimism, men svårigheterna bör inte heller underskattas. Vi har i dag en betydande arbetslöshet, och näringslivets konkurrenskraft har under senare år försvagats till följd av inflationen men också av andra skäl. Inflationsutveck lingen är dock något som herr Sträng helt förbigår. Som docent Bo Södersten framhållit, bl.a. i artiklar i Aftonbladet, har Sverige för närvarande en Tätt betydande valutareserv, men vi får inte bortse från att ökningen av den varit en följd av upplåning i utlandet. Det allvarliga är enligt hans mening — och jag tror att det ligger åtskilligt i detta — att vi haft och har ett underskott i bytesbalansen och samtidigt en ökande arbetslöshet. Han anser att vi nu är på väg in i vad han betecknar som den ekonomiska politikens klassiska dilemma; för att klara underskottet i bytesbalansen behövs det en deflationistisk politik, men å andra sidan behövs det en expänsiv politik för att vi skall kunna trygga sysselsättningen. Finansministerns mening är tydligen att vi skall klara den uppkomna situationen genom en fortsatt allmän återhållsamhet i förening med selektiva åtgärder för att stödja sysselsättningen. Jag utgår från och hoppas — att detta får tolkas så, att regeringen inte bara kommer att inrikta sig på att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna för att klara en redan inträffad arbetslöshet utan också är beredd att tillgripa åtgärder för att förebygga arbetslöshet, d.v.s. åtgärder för att stärka företagens konkurrenskraft och deras möjligheter att upprätthålla sysselsättningen. Finansministern avvisar tanken på överläggningar mellan företrädare för de politiska instanserna, näringslivets och arbetsmarknadens parter i syfte att överväga vilka åtgärder som är nödvändiga för att stärka näringslivets konkurrenskraft och säkerställa de anställdas trygghet till arbete och inkomst. Jag beklagar det därför att jag tror att sådana överläggningar skulle vara av värde. | Vad beträffar den ekonomiska politiken för den närmaste tiden hänvisar finansministern, som sagt, till den kommande statsverkspropositionen. Eftersom finansministern alltså inte vill gå närmare in i en debatt om den ekonomiska politik som skall föras under den närmaste tiden utan hänvisar till den nya budgeten, återstår ingenting annat än att avvakta vad den kommer att innehålla.

Herr talman! Det är kanske litet ovanligt att ett statsråd ställer en fråga till interpellanten. Men jag befinner mig faktiskt just nu i denna ovanliga situation. För att vi över huvud taget skall kunna föra en debatt måste jag fråga herr Eliasson i Sundborn, huruvida han anser att regeringens beslut att icke devalvera var riktigt eller om han anser att hans partiledares uppfattning att Sverige skulle följa med i devalveringen varit den riktiga. Herr Eliassons svar på denna fråga blir helt avgörande för vilken debatt vi här skall föra. Ogil Jar herr Eliasson sin partiledares beslut, . desavuerar honom och ställer sig på regeringens ståndpunkt, då kan vi diskutera de konsekvenser som i dagsläget uppstått av devalveringen. Men om herr Eliasson har samma uppfattning som herr Hedlund, att Sverige borde ha devalverat, då blir diskussionen helt annorlunda. Då måste vi föra debatten med utgångspunkt från vad som i ett sådant fall skulle ha hänt och hur det sedan skulle ha sett ut. Jag måste alltså, ehuru det är något ovanligt, i min tur avkräva interpellanten ett besked, så att jag vet hur jag skall debattera i fortsättningen. Står herr Eliasson på regeringens ståndpunkt eller ville och vill herr Eliasson ha en svensk devalvering?

Herr talman! Det finns inga menings skiljaktigheter mellan herr Hedlund och mig på denna punkt. Herr Hedlund gav uttryck åt åsikten att om även Danmark och Norge devalverade, fanns starka skäl för att också vi måste göra det. Det var herr Hedlunds ord. Men eftersom Norge inte devalverade har skälen enligt min mening avsevärt minskat för att man skulle vidta en svensk devalvering.

Herr talman! Jag vill svara att min personliga uppfattning är att eftersom Norge inte devalverade, talar övervägande skäl för att inte heller Sverige borde göra det. Herr Hedlund har inte sagt någonting annat. Han har inte sagt att vi här i landet skulle genomföra en ovillkorlig devalvering — det är för mig en fullständig nyhet — utan hans uppfattning har varit att om alla våra nordiska grannländer devalverat, vore Sveriges situation ohållbar, om vi inte kunnat följa med. Reaktionen från vårt partis håll är kanske inte minst beroende på att man har diskuterat devalveringens konsekvenser på ett sätt som för mig varit mycket överraskande. Man vill framställa saken på det sättet att en devalvering principiellt alltid är till nackdel för löntagarna och att man för att skydda dem låter bli att devalvera. Det var precis samma argument som det engelska arbetarpartiet och de danska socialdemokraterna använde då det sades att devalveringen genomfördes för att tillvarata löntagarnas intressen. Det kan ju råda olika meningar i en fråga, men jag har sällan sett prov på ett så vilseledande sätt att föra en eko nomisk debatt som denna gång. Vi bör komma ihåg att en devalvering medför problem och risker för höjda priser; men också möjlighet att kompensera detta. Man genomför inte en devalvering för att få det sämre utan för att komma i ett bättre konkurrensläge och på längre sikt få möjligheter till en snabbare standardstegring — det är också Wilsons och Krags argument. Varför kan vi inte ta med detta i bilden och slippa en argumentation av det slag som av vissa företrädare framfördes i TV-debatten?

Herr talman! Det som finansministern sade nu sist, kan jag ansluta mig till. Beslutet att inte devalvera anser jag vara ett riktigt beslut, ehuru det borde ha tillkommit under andra former — man borde inte ha ställt oppo sitionsledarna inför ett orimligt krav att besluta sig på några få minuter till skillnad mot vad som hände förra gång . en då Sverige devalverade. Men jag tror liksom finansministern att man på politiskt ansvarigt håll inte efteråt skall måla sådana bilder av verkligheten, att det kan bidra till att minska förtroendet för den politik som man har valt. Jag tror att det är både viktigt och riktigt. Men det tarvas ett tillägg, herr finansminister! Beslutet bör följas av en fast beslutsamhet att föra den politik som är nödvändig i detta läge och det som kan väntas. Det är endast därigenom som man verkligen på bästa sätt underbygger det internationella förtroendet. Därför tror jag inte att skönmålningar av Sveriges läge efter den brittiska devalveringen sådana som regeringen åstadkom i radio och TV på lördagen och söndagen tjänar något förnuftigt syfte. Tvärtom, det framkallar internationellt huvudskakningar över en finansledning som skönmålar på det sättet. I dag har finansministern kommit med en mera nykter bedömning. Han har konstaterat en rad olägenheter för viktiga industrier och för jordbruksnäringen. Jag är glad över denna sundare bedömning. När man lyssnade på finansministern i TV trodde man, att han ansåg att Sverige hade på något sätt fått en present. Eftersom det nu har blivit modernt i regeringspartiet att hänvisa till vad tidningarna skriver vill jag säga, att den som läste regeringens huvudorgan i Stockholm fick intrycket, att regeringen hade gjort någon sorts bragd, genom vilken man hade tryggat sysselsättningen och realinkomsterna i Sverige. Devalveringen i England, Finland och den förväntade i Danmark måste alltså ha varit en mycket lycklig händelse. Nu har vi alltså i dag fått ett slut på den sortens skönmålningar, och jag tycker att herr Eliasson i Sundborn kan vara nöjd med att hans interpellation har lett till detta resultat. Finansministern nämnde en hel del om konjunkturförväntningarna vad utlandet beträffar och deras återverkningar i Sverige, och det är alldeles klart att sådant ingår i en ekonomisk framtidsbedömning. Men skall man göra en realistisk bedömning får man inte förbigå vissa andra sidor av saken. Finansministern har inte ett ord att säga om kostnadssituationen i Sverige jämförd med andra länders, trots att det nu inträffat förändringar som inte kan diskuteras annat än mot bakgrund av den tidigare kostnadssituationen. Olä 3enheterna, herr statsråd, av de genomsnittligt relativt höga svenska kostnaderna har givetvis skärpts till följd av det inträffade. Detta bör inte förbigås om man vill diskutera verkningarna av de utländska devalveringarna. Det är alldeles uppenbart att vi om mindre inflation ägt rum i Sverige skulle ha haft lägre kostnader, större sysselsättning, högre realinkomster för landet, högre reallöner och — inte att förglömma mindre otrygghet än vad många, såväl löntagare som företagare, har i dag. Jag förmodar att finansministern, som ställer frågor till interpellanterna, också är villig att svara på denna fråga: är det inte riktigt att vi med en lägre nominell kostnadsnivå skulle kunnat ha en högre reell nationalinkomst, mindre otrygghet och bättre levnadsförhållanden för både löntagare och andra? När vi diskuterar otryggheten och den otillfredsställande sysselsättningen får vi inte glömma en sak, som jag tycker att finansministern brukar vara föga benägen att diskutera. Om vi under en period av omställningar får minskad sysselsättning här och där i samhället, så brukar detta i en tillfredsställande situation, då kostnadsnivåerna är all right och konjunkturerna inte alltför svaga, uppvägas av att andra företag ut vidgas och ökar sysselsättningen.

Man skall inte bara tala om den utländska konjunkturförsvagningen, om man vill analysera frågorna objektivt. Det vore värdefullt om finansministern här ville ge sin mening till känna och svara på frågan, om det inte är så att vi har en otillräcklig utvecklingstakt som innebär att företagen inte tillräckligt snabbt suger upp den friställda arbetskraften. När alla dessa frågor diskuteras brukar man från regeringshåll egentligen bara lämna ett och samma svar. Man nänvisar till att vi har en stor valutareserv och menar att det med hänsyn härtill inte är så farligt med de relativa kostnaderna i Sverige och utlandet.

Det är alltså enligt min mening — och det är delvis för att framhålla detta som jag har begärt ordet — ett misstag att tro att man bara genom att se på valutareserven, ungefär som man mäter temperaturen, kan konstatera om allt ur samhällsbalanssynpunkt är väl beställt. Låt mig erinra finansministern om att en svag och otillräcklig konkurrensförmåga först kan leda till en dålig räntabilitet på många håll. Den kan också, såsom jag nyss framhöll, leda till en otillräcklig utveckling samt till arbetslöshet och friställningar. Därigenom minskar tillväxttakten för hela nationalinkomsten. Denna blir lägre än den eljest skulle vara, vilket inverkar negativt på vår import och kanske i någon mån tillfälligt befrämjande på exporten. Under ett visst stadium av denna utveckling kan det alltså mycket väl vara så, att valutareserven inte märkbart påverkas. Kreditrörelser som inträffar samtidigt kan också inverka. Men uppgiften är ju inte bara att hålla valutareserven vid en rimlig och naturlig nivå, utan uppgiften är att göra detta samtidigt som man har en god sysselsättning och en sådan räntabilitet hos företagen att det blir en tillräckligt snabb ökning av produktionen och nationalinkomsten. Det gäller att upprätthålla jämvikt i bytesbalansen, samtidigt som man har en tillräckligt hög sysselsättningsnivå och en utveckling med godtagbar hastighet. Anser finansministern att situationen från den synpunkten för närvarande är tillfredsställande? Jag kan inte föreställa mig att regeringen vill uppställa som det dominerande valutapolitiska målet att ha en viss valutareserv, och att det sedan får gå hur det vill med sysselsättningen och tryggheten. Låt mig bara i förbigående erinra om att nationalinkomstens tillväxttakt i Sverige minskat betydligt och nu uppgår till ungefär 6 procent på två år i stället för att förut — också i många andra länder — ligga mellan 4 och 5 procent om året. Därför har de enskilda medborgarnas och företagens realinkomster utvecklats mindre lyckligt, och därför får stat och kommun in mycket mindre skatteinkomster än de skulle få med den tidigare utvecklingstakten. De minskade inkomsterna för stat och kommun har till stor del förorsakat de statsfinansiella svårigheterna. Skattebetalarna är både direkt och indirekt berörda av denna mindre tillfredsställande utveckling. Herr talman! Enligt min mening hade det varit mycket naturligt om finansministern, när nu de utländska devalveringarna inträffat, hade sagt att den skärper betydelsen av kostnadsproblemet, och om finansministern då omedelbart hade kallat till en stabiliseringskonferens för att diskutera dessa problem.

Eller anser regeringen att nuvarande sysselsättningssvårigheter och långsammare utvecklingstakt sammanhänger något med de internationella kostnadsrelationerna vad Sverige beträffar? Herr talman! Det är givet att det läge som nu föreligger håller på att framtvinga en diskussion om olika åtgärder för att stödja den svenska exportnäringen, inte med direkta subventioner och dylikt utan på andra sätt, så att exportkraften även på kort sikt blir tillräckligt gynnsam. Till dessa problem som finansministern här inte har tagit upp blir det ju tillfälle att återkomma ganska snart.
Herr talman! Jag ber att i all korthet få göra ett inlägg i denna debatt. Jag är överens med finansministern om att det var riktigt att, i den situation vårt land befinner sig i, inte devalvera. Jag är likaledes överens med finansministern då han här deklarerar, att beslutet att inte devalvera naturligtvis kommer att leda till att vi ställs inför en hel del problem. Detta är den klara och logiska följden av ställningstagandet. En av följdverkningarna kan bli att de exportansträngningar som gjorts av svenska företag — ibland av hela branscher — speciellt i devalveringsländerna kommer att visa sig mer eller mindre resultatlösa. Och helt säkert är att striden på hemmamarknaden blir hårdare än tidigare. Vad vi i det sammanhanget kan hoppas på är att man i devalveringsländerna skall tvingas ta ut något högre priser — sådana signaler har ju åtminstone i någon mån synts. Vi vet emellertid inte hur det kommer att bli i det fallet, och det gäller för oss att noga följa utvecklingen. När finansministern säger att det kommer att bli problem för en del enskilda företag vill jag framhålla att det tyvärr också torde komma att bli problem för hela branscher. Detta är något som vi inte får stå främmande inför. Jag fick i går svar på en enkel fråga som jag riktat till handelsministern om vår import, som ju svällt mycket kraftigt under den senaste tiden. Det gäller import från länder med en prissättning som jämförd med de svenska arbetslönerna ter sig orealistisk. Jag framhöll, när jag tackade för svaret på frågan, att det finns stor anledning att beakta även detta problem. Naturligtvis kan förhållandena härvidlag, som herr Ohlin framhöll, leda till friställningar inom en del företag, och därför finns det så mycket större anledning för oss att med uppmärksamhet följa utvecklingen. Jag känner till svenskt näringsliv så pass väl, att jag vet att man där är i full gång med att försöka klara upp problemen och så långt som möjligt anpassa sig till situationen. Orsaken är naturligtvis att vi alla måste bidra till vakthållningen kring den svenska kronan, kring den svenska valutan. Det är ett stort intresse för oss alla att den vakthållningen kan upprätthållas, och vi hoppas naturligtvis att statsmakterna hjälper till genom att inte i onödan belasta det svenska näringslivet med ytterligare kostnader. Jag har många gånger från denna talarstol sagt att det är ytterst väsentligt, att vi för framtiden försöker begränsa kostnadsutvecklingen. Och när finansministern säger att hans statsverksproposition kommer att visa vilka åtgärder statsmakterna är beredda att vidtaga tillåter jag mig uttala förhoppningen, att statsverkspropositionen inte skall innebära ytterligare belastningar på det svenska näringslivet, vilka skulle leda till ökade kostnader för vår produktion. Jag tycker att vi i den föreliggande situationen borde kunna vara Överens om att försöka undvika sådana belastningar.

Herr talman! Herr Sträng kritiserade herr Hedlunds uttalande som en illa genomtänkt deklaration. Jag vill än en gång påpeka att jag fått en annan uppfattning av innehållet än vad herr Sträng tydligen har, och jag håller mig till den version som gått genom TT och som jag också fått av herr Hedlund själv. Jag har den uppfattningen att övervägande skäl talade för att vi inte skulle genomföra en devalvering om inte Norge gjorde det. Jag sade också i TV att om däremot både Danmark och Norge devalverade förelåg starka skäl att också vi gjorde det. Finansministern kommenterade något situationen för en del näringsgrenar, bl.a. varvsindustri, sjöfart och jordbruk. Jag skall inte närmare gå in på det, men beträffande jordbruket anser tydligen finansministern att jordbrukarna får acceptera de inkomst minskningar som det kan bli fråga om. Jag undrar om inte jordbruksorganisationerna har en annan åsikt om avtalets innebörd, men den saken får väl bli en angelägenhet mellan dem och regeringen. Beträffande skogsindustrin framhöll finansministern att vi när det gäller de sågade trävarorna ännu inte fått några större återverkningar. Vi får väl se hur läget utvecklar sig. Beträffande massaindustrin har otvivelaktigt uppstått svårigheter, och den omständigheten att vår pappersexport kommer att minska är synnerligen allvarlig från både samhällsekonomisk synpunkt och sysselsättningssynpunkt. Jag begärde ordet även för att säga, att jag är något förvånad över att finansministern karakteriserar de artiklar som docenten Södersten skrivit i Aftonbladet som ett uttryck för vad de människor tänker som sitter i en studiekammare, avstängda från det praktiska livet. Det är en nedvärdering av en akademikers och forskares syn på frågan, och jag tycker inte att dylika yttranden bör fällas i en seriös politisk debatt. även akademiker kan ju tänka rätt! Uppenbarligen har docenten Södersten, vilket också herr Ohlin påpekade, tagit upp detta problem därför att han också velat framhålla att den omständigheten, att man vid ett visst tillfälle råkar ha en stark valutareserv, inte kan vara helt utslagsgivande för ett beslut huruvida man skall genomföra devalvering eller inte. På den punkten har väl ändå regeringspartiet använt förekomsten av en stor valutareserv som ett argument, vilket tillmätts större värde än som var berättigat. Det är dock kostnadsläget, svårigheten att få en balans i vår utrikeshandel och den stora arbetslösheten som är de svåra problemen. Vi kan inte komma ifrån, att när vi inte devalverar kommer vi i den situationen, att vi tvingas till en ringar återhållsam politik och kan — som Södersten framhåller — få svårigheter att tillräckligt effektivt upprätthålla sysselsättningen inom företagen. Jag skulle i detta sammanhang också gärna vilja säga att den form av samråd som ägt rum i denna devalveringsfråga är otillfredsställande. Jag hoppas att man för framtiden skall finna bättre möjligheter till ett verkligt samråd mellan regeringen och företrädare för oppositionen, näringslivets organisationer och arbetsmarknadens parter. Jag har svårt att tänka mig att detta av tidsmässiga skäl skulle vara omöjligt att klara. Från t.ex. dansk sida — jag erinrar om vad som stått i den socialdemokratiska tidningen Aktuelt — kritiserades mycket starkt att den danske finansministern och norske handelsministern när de kom till Stockholm på lördagen fick beskedet att regeringens ståndpunkt redan var klar och att det inte fanns mycket att diskutera. Tidningen ansåg sig ha anledning kritisera detta som ett uttryck för en bristande vilja till nordiskt samarbete och till att ta de kontakter som tidigare hade avtalats. Jag är liksom herr Ohlin glad över att finansministerns uttalanden i dag är betydligt mer nyanserade än de som gjordes i hans och riksbankschefens kommentarer i TV. Ingen av oss underskattar de problem som uppstår när man genomför en devalvering. Vad som borde ha varit aktuellt i Sverige, därest vi hade valt devalveringens väg, hade väl varit att följa Danmarks ungefär 8 procent och inte Englands 14,5. Man skall alltså inte förringa dessa problem, men å andra sidan är det angeläget att man nyanserar bedömningen och erkänner att en devalvering också har sina positiva sidor. Vi kan ju en gång hamna i ett läge där vi nödgas devalvera, och då skall vi inte i förväg döma ut en devalvering och påstå att den ovillkorligen måste vara till nackdel för löntagarna. Jag påpekar detta därför att argumentationen från de tre länder — England, Danmark och Finland — där man har socialdemokrater i regeringsställning har varit, att de har genomfört sina devalveringar just för att skydda löntagarnas intressen. Jag vill understryka att de positiva sidorna av en devalvering — att kunna öka konkurrenskraften, trygga full sysselsättning och ge bättre möjlighet för en framtida löneoch standardstegring — också måste med i bilden. Enligt min mening har finansministerns ord i dag visat en mer nyanserad syn på detta problem. Det har jag anledning att notera med tillfredsställelse.

Herr talman! Jag tillhör inte dem som excellerar i att göra livet surt för en debattmotståndare, men tillåt mig ändå korrigera herr Eliassons i Sundborn uppfattning att våra deklarationer var avhängiga av Norges och Danmarks ståndpunktstaganden. Klockan 11 på lördagskvällen hörde svenska folket de olika deklarationerna. För centerpartiet talade dess partiledare, herr Hedlund, som sade: Jag anser att vi bör devalvera. Dagen därpå, på söndagen, hölls det presskonferens. Mot slutet av denna — ungefär klockan 5 på eftermiddagen — kom beskedet att Norge stod på den svenska sidan och inte tänkte devalvera. På måndagsmorgonen meddelades att Danmark devalverat med 8 procent. Centerpartiledaren hade helt enkelt uppfattningen, att det var riktigare att devalvera. Nu har han tänkt närmare över saken — jag tillät mig påpeka att hans första uppfattning var dåligt genomtänkt — och har kommit fram till att den ståndpunkt som regeringen och övriga partier har intagit numera också är centerpartiets. All right, då talar vi inte mera om det. Det är bara att konstatera att det tog tid och att det behövdes ett omtänkande hos herr Eliassons parti, men det är ingenting att kritisera. Når man bara så småningom fram till den rätta ståndpunkten är ju allting bra. I både herr Eliassons och herr Ohlins inlägg har det framskymtat att oppositionspartierna försattes i en besvärande situation därför att det gällde att mycket snabbt ta ställning.

Att devalveringen så småningom utlöstes, kom ju inte såsom en blixt från en klar himmel. Man hade på torsdagen dessförinnan i bankoutskottet fått en redovisning för situationen av riksbankschefen. Var och en som läste tidningarna och rapporterna i denna fråga — och det gjorde naturligtvis partiledningarna — hade anledning att räkna med att detta kunde hända. Då kunde man ju också sätta sig ned och fundera över var devalveringsprocenten skulle ligga. Jag tror att herr Ohlin — jag inskränker mig till att säga herr Ohlin vid detta tillfälle, och herr Ohlin får ta det som beröm om han vill är tillräckligt erfaren på detta område för att ungefär känna var en engelsk devalveringsprocent skulle ligga — om devalveringen kom. I varje fall blev det ingen överraskning för oss att den låg just där den låg. Därför är det väl litet orättfärdigt att försöka kritisera regeringen för att regeringen inte gav tidsutrymme för överläggningar. Vi betraktade det såsom nödvändigt, just med tanke på de psykologiska förhållandena som är så obestämbara vid sådana här tillfällen, att ge en klar och bestämd redovisning så snabbt som möjligt.

Följaktligen skedde detta. Jag måste tillbakavisa kritiken över att ni blev överrumplade. Det var inte på det sättet, ty säkerligen hade ni diskuterat och funderat över denna utveckling lika väl som vi var tvingade att göra det. När ni uttalar er glädje över det mera nyanserade tal som finansministern för i dag jämfört med det han förde vid presskonferensen, måste jag säga att det är med mycket små ansträngningar man kan göra herrarna glada. Det är faktiskt inte någon skillnad mellan min redovisning på presskonferensen och den jag givit i dag. Den enda skillnaden är att jag i dag inte talat om vad en svensk devalvering skulle innebära — jag tyckte det var rätt onödigt. Vid presskonferensen hade nämligen ett oppositionsparti via sin förste man uttalat sig för devalvering. Därför var det nödvändigt att man från regeringens sida beskrev vad en svensk devalvering skulle ha inneburit. I dag har vi den situationen, att alla anslutit sig till regeringens ståndpunkt att vi icke skall devalvera, och under sådana förhållanden finns det ingen anledning att föra den diskussionen, vilket jag inte heller gjort. Jag kan naturligtvis upprepa den, men jag tror inte det behövs. Vad jag sade på presskonferensen var detsamma som jag säger i dag. Det kan uppstå problem för enskilda före tag, men jag tror inte problemen blir nämnvärda för någon hel bransch. Jag tog då upp frågan om skogsindustrins situation så som jag har tagit upp den i mitt interpellationssvar i dag. Jag redovisade vid presskonferensen att den ena av våra förnämsta konkurrenter som exportör av skogsprodukter, nämligen Canada, inte hade devalverat, varför relationerna var oförändrade. Den andra stora konkurrenten, Finland, devalverade tidigare och vi klarade detta utan några egentliga påfrestningar.

Det är det emellertid inte.